Herr talman! När kanalerna byggdes i vårt land hade vattenvägarna en större betydelse än vad som varit fallet under senare årtionden. Med nya transportmöjligheter föreföll kanalerna ha spelat ut sin roll. Intressant är dock att vi ånyo börjat diskutera kanaltrafikens betydelse. I en rad andra länder har kanaltrafiken länge haft en mera framträdande ställning än i vårt land. Det är naturligtvis inte tillräckligt att utifrån enbart transportekonomiska beräkningar ta ställning till frågan om kanaltrafikens framtid. Inte minst miljöfrågorna borde beaktas i sammanhanget. Våra landsvägar avlastas ett betydande antal långtradare för varje transportbåt på en kanalled. En vidgad syn på kanaltrafikens betydelse hoppas jag för övrigt också skall leda till en annan syn på personalpolitiken, så att de som arbetar vid kanalen skall tillerkännas de rättigheter vi vanligen kräver för människor som gör en arbetsinsats. I motionen 709 har vi aktualiserat frågan om Göta kanals östgötalinje och begärt en skyndsam utredning rörande förutsättningarna för en utbyggnad av denna del av Göta kanal. Jag är medveten om att en utbyggnad av kanalens västgötalinje är den mest aktuella för dagen. Tillåt mig i fråga om Göta kanals västgötalinje endast anföra att skillnaden mellan utskottets skrivning och reservationen inte är särskilt stor. Motionen rörande kanalens västgötadel sträcker sig betydligt längre och borde enligt min mening ha tillstyrkts för att en utbyggnad snabbt skulle komma till stånd. Kanaltrafikutredningen har berört Göta kanals östgötalinje endast i den begränsade omfattningen, att en viss upprustning skulle ske för bibehållande av kanaldelen för turistoch småbåtstrafik. Undertecknarna av motionen 709 menar därför att jämsides med en utbyggnad av västgötalinjen borde en utredning företas rörande östgötalinjens förutsättningar som transportled. Vi vill också ställa in kanalen i ett perspektiv med ökad handel över Östersjön, vilket skulle kunna förändra kanalens roll jämfört med dagens läge. Vi anför i motionen att först efter en utredning kan det vara möjligt att ta ställning till ombyggnadskostnaderna i relation till trafikkapacitet och miljösynpunkt etc. Att en utbyggnad av kanalen kan vara av stor betydelse även ur sysselsättningssynpunkt bör också anföras. Trafikutskottet har emellertid utan egentlig motivering avstyrkt motionen och anför endast att utskottet inte anser anledning föreligga att begära utredning om Göta kanals östgötadel. Vi har i motionen anfört vilka skäl vi anser föreligga för en utredning om kanalens utbyggnad. Det kanske ändå vore på sin plats att utskottet i sitt betänkande anger varför det inte vill godta dessa skäl! Så har tyvärr inte skett. Utbyggnaden av Göta kanals västgötadel börjar bli allt mer accepterad trots det motstånd som restes även mot denna tanke. Jag betvivlar inte att utbyggnad av kanalens östgötadel kan komma att bli en accepterad tanke, trots utskottets synnerligen negativa behandling av utredningskravet i dag. Till utskottets betänkande har herr Magnusson i Kristinehamn fogat reservationen 4 b, vari förordas utredning rörande Göta kanals östgötalinje. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Den utredning som sjöfartsverket gjort beträffande Göta kanal och som huvudsakligen är en teknisk utredning samt några kompletterande utredningar som överlämnats till Kungl. Maj:t är ett svar på den hemställan som riksdagen gjorde 1969 på förslag av dåvarande statsutskottet. En kanaltrafikutredning har avvisat tanken på en utbyggnad av Göta kanal för att kunna ta emot större fartyg, detta med motiveringen att en sådan utbyggnad skulle vara klart olönsam. Mot denna kanaltrafikutredning kom emellertid många invändningar. Det framfördes bl.a. vissa invändningar när det gällde den företagsekonomiska kalkylen. Man hade t.ex. räknat med en så kort avskrivningstid som 25 år på Göta kanal-delen, under det att man på Trollhätte kanal hade medgivit en avskrivningstid av 40 år. Det betyder ganska mycket när det gäller kostnader. Man påpekade att kanaltrafikutredningen inte hade tagit hänsyn till de samhällsekonomiska aspekterna osv. Utskottet fann också att frågan borde utredas ytterligare, och riksdagen fattade beslut därom. Regeringen gav då sjöfartsverket i uppdrag att göra en förnyad utredning. Denna utredning har nu gjorts. Sjöfartsverket har inte gjort någon samlad redovisning av denna utan har dels översänt den rent tekniska utredningen, dels gjort några kostnadsberäkningar. Verket kommer till samma resultat som kanaltrafikutredningen, nämligen att en utbyggnad av Göta kanals västgötadel för att ta emot större fartyg är olönsam, och därför tillstyrker sjöfartsverket inte en sådan utbyggnad. De alternativ som sjöfartsverket har ställt upp som realistiska är dels att lägga ned kanaltrafiken över huvud taget, dels att rusta upp kanalen så att den bättre kan tjäna sitt ändamål på den nuvarande kapacitetsnivån. Man har stannat för att föreslå det senare alternativet. Hos Kungl. Maj:t ligger alltså nu en utredning från sjöfartsverket som direkt avstyrker en utbyggnad av Göta kanal till att ta emot större fartyg. I den nya utredningen har tagits vissa hänsyn till den kritik som tidigare har framförts. Man har t.ex. förlängt avskrivningstiden från 25 till 30 år — inte till 40 år, som kunde varit önskvärt. Men helt naturligt har sjöfartsverket endast gjort en rent sjöfartsekonomisk bedömning. Vi menar emellertid — och jag tror väl att det är en uppfattning som är ganska allmän inom utskottet — att det finns anledning att också ta andra hänsyn än de rent sjöfartsekonomiska när det gäller en bedömning av huruvida man skall bygga ut Göta kanals västgötadel: de samhällsekonomiska synpunkterna, de miljömässiga synpunkterna. När man har gjort lönsamhetsberäkningen och kommit fram till att det skulle bli ett ganska stort årligt underskott har man t.ex. förutsatt att vägarna utan vidare kan svälja en ökad trafik. Man har inte på något sätt räknat in att en ökad kanaltrafik skulle kunna avlasta vägtrafiken och därmed minska behovet av väginvesteringar. Och det finns andra sådana synpunkter som man kan anlägga — lokaliseringspolitiska synpunkter väger t.ex. också mycket tungt. Då kan man fråga sig: Varför har utskottets majoritet velat göra en hemställan till Kungl. Maj:t? Jag kan gärna hålla med utskottets vice ordförande om att det inte finns någon anledning att dramatisera denna fråga, att framställa skillnaderna mellan utskottets och reservanternas ställning som så kolossalt stora. Jag skulle tro att det inom utskottet råder ett allmänt intresse för att denna fråga blir utredd.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

Herr talman! Eftersom jag bor i en av de kommuner i Skaraborgs län som Göta kanal flyter igenom sedan många herrans år finner jag det utomordentligt glädjande att det intresse som finns i riksdagen för Göta kanal har blivit så påtagligt på den senaste tiden; det är ju bara några månader sedan vi här hade en debatt om Göta kanals framtid. Som vän av Göta kanal vill jag konstatera detta. Det berättas att när Baltzar von Platen på sin tid började sitt kanalbygge var många olyckskorpar framme och sade, att det kommer inte att bli någonting av det här. Att förbinda sjöar på olika höjdnivåer trodde man på den tiden skulle bli rent katastrofalt — vissa sjöar skulle helt och hållet tömmas på vatten. Det var de som sade att det vatten som kom att finnas kvar i Göta kanal skulle bara bestå av tårarna från dem som hade satsat sina pengar i projektet och svetten från de arbetare som hade jobbat med det. Sedan dess har ytterligare många olyckskorpar varit framme, och jag vill gärna hålla med herr Gustafson i Göteborg om att kanaltrafikutredningen har varit en av dem; den bedömde Göta kanal, enligt mitt sätt att se, från en orättvis utgångspunkt. Just det förhållandet, som herr Gustafson i Göteborg pekade på, att man då det gällde avskrivningen på det satsade kapitalet krävde 25 års avskrivningstid för Göta kanal under det att man gick upp till 40 år för Göta älvs utbyggnad, var ett uttryck för att man inte trodde på projektet. Jag vill gärna erinra kammarens ledamöter om att den utredning som har pågått inom sjöfartsverket och det ytterligare övervägande som nu sker inom Kungl. Maj:ts kansli har initierats av den motion som herr Franzén och jag väckte 1969 i samband med att kanaltrafikutredningens betänkande diskuterades. Efter den motionen fick vi en riksdagsbeställning på en ytterligare översyn av de här tingen, och det är den som har gjorts i sjöfartsverket och under de överväganden som nu pågår inom kommunikationsdepartementet. När utredningar pågår bör man väl inte hålla på och väcka motioner stup i ett, utan man bör avvakta och se vilka förslag som kommer fram. Kommer det sedan förslag som man inte är till freds med, har man naturligtvis möjlighet att lägga fram motioner i anledning av det. Det är den linje som jag för min del har hyllat i den här frågan. Jag håller med om att det inte finns något dramatiskt i vad som skrivs av utskottet eller av reservanterna. Man får ha väldigt stark fantasi för att över huvud taget se någon skillnad i de här sammanhangen. Från min synpunkt är det därför egalt vad man går på för linje, vare sig det är utskottets eller reservanternas. Vi vet ju att de här övervägandena nu pågår, och när de så småningom är klara måste det komma ett förslag från regeringen. Är man inte belåten med det förslaget, har man, som jag sade, möjlighet att väcka motioner och yrka på någonting annat. Att utskottsmajoriteten här skulle ha lyft upp sig till några hjältem odiga ting kan jag alltså inte finna. Det rätta hade naturligtvis varit, som här har påpekats från flera håll, även av herr Berndtson i Linköping, om man verkligen velat göra någonting radikalt, att man hade yrkat bifall till den motion som nu är väckt i denna fråga. Det har man inte gjort. Jag har som sagt i det här inlägget inget yrkande, och jag skall överlåta åt min partibroder Oscar Franzén, som kommer upp i talarstolen efter mig, att ställa yrkande. Men jag vill med dessa ord ändå uttrycka min glädje över det stora intresse som ägnats Göta kanal, och jag hoppas att frågan skall få en lösning som blir till nytta inte bara för de bygder som korsas av Göta kanal utan även för trafikoch godstransporter i framtiden.

Herr talman! Jag kan instämma i stort med vad herrar Mellqvist och Jansson har sagt i detta ärende och även i långa stycken med vad herr Gustafson i Göteborg har anfört. Därför kan jag yttra mig ganska kort.

Motionärerna begär helt enkelt en beställning hos regeringen av konkreta förslag till en utbyggd kanalled. Det vore ju bra om man redan nu hade kunnat samla sig omkring detta förslag. Utskottsmajoriteten föreslår att Kungl. Maj:t skall pröva alternativet med utbyggnad av kanalen. Men i likhet med herr Mellqvist tycker jag att det är en överloppsgärning eftersom riksdagen hösten 1969, som flera talare förut har sagt, beslöt att man skall göra en allsidig översyn av hela frågan om kanalens framtida drift. Därför tar jag för givet att Kungl. Maj:t skall pröva alla de tre alternativ som sjöfartsverket här redovisat. Dessa förslag bereds ju nu i kommunikationsdepartementet, och jag förmodar att det inte kommer att dröja så värst länge innan riksdagen får möjlighet att ta ställning till frågan. Jag delar också Paul Janssons uppfattning att det kanske hade varit bättre om trafikutskottet hade sakbehandlat motionen och sagt ifrån — ja eller nej — hur man skulle ställa sig och inte skjutit på frågan på det sätt som skett när man fått dessa underliga, minimala skillnader mellan reservanter och utskottsmajoritet. Som herr Jansson också nyss anfört har vi med stort intresse följt den här motionens öde. För övrigt ansåg vi redan i januari, när motionen skrevs, att det kanske var litet överflödigt att väcka motionen då. Vi visste ju att frågan var under övervägande i kommunikationsdepartementet och att det skulle komma förslag i ena eller andra riktningen. Vi har haft goda kontakter med Vätterdelegationen, som består av företagare och ledamöter av kommunala institutioner och landsting i de fyra länen runt Vättern, väl insatta i de här frågorna. De har sagt oss: Det är inte nödvändigt att väcka några motioner nu. Låt oss i lugn och ro arbeta tillsammans med kommunikationsdepartementet och lämna departementet de uppgifter som behövs. Jag vet att kanaldirektionen har gjort det. Därför avböjde vi att skriva på den här motionen vid det tillfället. Allt detta bevisar bara, i varje fall som jag har sett det, att motionen som sådan har gjort kanalfrågan en otjänst i stället för, som många kanske vill göra gällande, en tjänst. Det är gjort som det är gjort nu, och vi har att ta ställning till hur vi skall besluta i dag. I praktiken är det ju så att den i trafikutskottets betänkande föreslagna lösningen av det problem som behandlas i motionen 259 — det gäller både reservanternas och majoritetens förslag — inte för frågan om kanalutbyggnaden ett dyft framåt. Motionärerna har på olika sätt och i olika sammanhang varit ute och talat om — jag måste ändå något beröra det också — att de har vunnit en enorm seger över socialdemokratin i riksdagen. Jag syftar inte bara på det som står i Expressen i dag, utan även tidigare har denna uppfattning redovisats i tidningspressen. Det är alldeles orimligt, och det enda man kan säga är väl att det inte går att beskylla motionärerna för att ha några stora pretentioner på segrar. Frågan om en utbyggd Göta kanals västgötadel har inte kommit en millimeter närmare sin lösning genom det här agerandet. Detta kan nog vara besvärande framöver. Vi vill att denna fråga skall behandlas seriöst, eftersom vi ser den som en mycket angelägen fråga för de bygder runt Vättern som det gäller — det finns där stora industrier och ett bra näringsliv som skulle ha nytta av en utbyggd kanaldel. Och om motionärerna menar allvar med sin motion — det är jag övertygad om att de gör — hade det kanske varit bättre att de försökt få majoritet i utskottet för sin motion. Jag vet inte hur det har gått till i utskottet — man har tydligen inte haft någon talesman för motionen där, utan man har liksom nöjt sig med denna till intet förpliktande utskottsskrivning. Jag har sagt att det kanske ändå vore bra om någon yrkade bifall till motionen, och jag skall hjälpa motionärerna på traven och hoppas att de så småningom, när vi kommer till voteringen, stöder oss här. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen 259. Det vore mycket att säga även om utbyggnadsplanerna för Göta kanals östgötadel, och det vore bra om den frågan också kunde lösas. Tyvärr är det nog inte så att den är lika försvarbar ekonomiskt som en utbyggd västgötadel är. Därför har jag svårt att följa motionärerna och reservanterna som pläderar just för detta. Det måste ändå i första hand vara en uppgift att se till att den delen av kanalen hålls i stånd så att den kan användas för turistbåtar och mindre lastfartyg, precis som man gör nu. Vi vet att varje sommar passerar över 2 000 fritidsbåtar genom kanalen, och det gäller att se till att kanalen är i sådant skick att man verkligen kan ge den service som de här turistbåtarna så väl behöver. Det finns också kulturella och andra anledningar som gör att vi måste se till att kanalen hålls i bra skick. Men när det gäller en motsvarande utbyggnad för större båtar tror jag det inte är möjligt att på lång tid ge sig in på en sådan. Vi har ju en rad Östersjöhamnar i den här regionen som ligger så bra till att det knappast är något transporttekniskt problem för regionen. Jag kommer därför att rösta med utskottet på denna punkt.

Herr talman! Får jag först, när det gäller motionen om östgötadelen, be herr Berndtson i Linköping om ursäkt för att jag av förbiseende inte kommenterade den saken i mitt första anförande. Men jag har där samma synpunkt som den herr Franzén här framförde, att det för närvarande inte kunnat förebringas skäl för att östgötadelen skulle bli ekonomiskt lönsam och att det därför finns anledning att nu i första hand koncentrera sig på en utbyggnad av västgötadelen. Sedan gjorde herr Franzén mycket intressanta frivolter, som jag tycker kanske inte är riktigt i linje med det allvar med vilket man bör bedöma denna fråga. Enligt uppgift i regionalradion har herr Franzén sagt att man inte skall störa regeringen under tiden som man där överväger frågan, men nästa ögonblick tror herr Franzén att han gör en väldig partipolitisk insats genom att yrka bifall till en motion som han inte vill ha bifallen. Jag tror inte att sådana tricks imponerar på den svenska riksdagen vid behandlingen av en så seriös fråga som denna. Sedan sade herr Franzén att vad som här föreslås inte gör att vi kommer en millimeter närmare frågans lösning, men jag tycker att det är utomordentligt värdefullt att frågan har kommit upp till behandling i riksdagen. Den väcktes 1969 i en motion av herr Franzén — det fanns som bekant också en folkpartimotion som föreslog samma sak — och riksdagen har gjort ett uttalande om en utredning. Sjöfartsverket har också för Kungl. Maj:t lagt fram en utredning som avstyrker en utbyggnad av Göta kanal så att den kan ta emot större fartyg. Om inte riksdagen säger ett dugg och om inte herr Stålhammar och andra hade motionerat, så finns det väl ändå risk för att detta avstyrkande hade vägt så tungt i departementet att vi kunde befara ett avslag. En opinionsyttring från riksdagens sida måste föra frågan framåt, och genom att rösta med utskottet säger man ifrån att denna fråga är så allvarlig att den trots sjöfartsverkets avstyrkande måste prövas ingående i departementet.
Herr talman! När utskottet säger att inga skäl har framkommit som talar för lönsamhet när det gäller östgötadelen, så uppstår i varje fall för mig den logiska frågan: Hur får man fram dessa skäl för lönsamhet utan att företa den utredning som föreslås i motionen?

Herr talman! På herr Berndtsons i Linköping fråga vill jag svara att man naturligtvis kan fortsätta och utreda även kanalens östgötadel, men jag anser för min del att vi har så välbelägna hamnar på Östersjösidan och så korta avstånd till de inre delarna av Östergötland att jag tror det blir besvärligt för oss att kunna klara en sådan uppgift. Det är därför som i varje fall jag intar den ståndpunkten att jag i dag inte kan biträda den motion som herr Berndtson pläderar för. Om vi senare kommer fram till att även den trafikleden skulle vara lönsam — den behöver för den delen inte vara fullt lönsam, men i det närmaste — finns det kanske anledning att ta upp frågan igen. Men om vi i dag skulle bifalla herr Berndtsons och reservanternas förslag tror jag att vi skulle förlänga tiden ytterligare innan vi får ett positivt beslut. Därför tror jag det är viktigt att vi ägnar oss åt kanalens västgötadel. Sedan inbillar jag mig inte, herr Gustafson i Göteborg, att jag gör någon stor partipolitisk insats genom att yrka bifall till motionen. Jag har helt enkelt den uppfattningen att det är bra om vi kommer till ett positivt beslut, och om många röstar för förslaget — i varje fall gör väl motionärerna det — är ju också det en manifestation som regeringen har att ta hänsyn till. Sedan tror jag inte heller sjöfartsverkets utredningar och slutsatser är så heliga för departementet, att man inte där kan pröva frågan på sitt eget sätt. Jag tycker inte det är så särskilt uppseendeväckande om vi yrkar bifall till motionen, speciellt som ju detta har gjorts till en så stor fråga ute i bygderna och i de stora tidningarna att den nästan framställts som en ättestupa för regeringen. Då finns det naturligtvis anledning för oss att stödja denna sak och rösta för bifall till motionen.
Herr talman! Låt mig till herr Berndtson i Linköping säga att det har gjorts vissa överväganden beträffande östgötadelen. De har inte gjorts så ingående, därför att man vid dessa överväganden kommit fram till att det inte i nuvarande läge går att göra trafiken där lönsam. Det innebär inte att det kommer att vara så för all framtid. Vi har ett exempel i Södertälje kanal, som bara för några år sedan ansågs vara olönsam. Inte desto mindre kommer vi nu under nästa punkt att bevilja anslag till en utbyggnad av Södertälje kanal. Det är möjligt att vi kan få sådana förhållanden att östgötadelen i en framtid kan byggas ut. Jag har sympatier för herr Berndtsons förslag men — jag kan ju få instämma med herr Franzén på någon punkt — jag tror att det är bäst att vi här koncentrerar oss på västgötadelen där det finns förutsättningar att få trafiken lönsam, om man bedömer den ur samhällsekonomisk synpunkt. Genom att i denna etapp koncentrera oss på detta tror jag att vi bäst gagnar kanalfrågan. Vill man säga ifrån att alternativet med en utbyggnad av kanalen för större båtar ingående bör prövas och därmed uttala ett positivt intresse för denna utbyggnad bör man stödja utskottets förslag. Utskottets majoritet har efter att seriöst och ingående ha behandlat motionen kommit fram till att man bäst gagnar motionärernas syfte — och det hade jag för mig var också herr Franzéns intresse — nämligen att få till stånd en så positiv prövning av denna fråga som möjligt, genom att bifalla utskottets förslag. Jag kommer utan tvekan att i denna votering stödja utskottet.

Herr talman! Här talades tidigare om de droppar som skulle varit kvar i kanalen, om olyckskorparna hade fått rätt när Baltzar von Platen lät bygga den. Jag kom att tänka på den latinska sentensen om droppen som urholkar stenen. Det har funnits flera motioner än den som, för att citera herr Paul Janson ”herr Franzén och jag hade väckt” — det verkade av herr Janssons yttrande nästan som om det bara fanns två här i riksdagen som arbetade för kanalen. Jag kan för övrigt instämma i vad utskottsordföranden har sagt om västgötadelen av Göta kanal. I andra sammanhang har det sagts att Sverige är ett u-land när det gäller kanalkommunikationer. På kontinenten är förhållandet ett helt annat. Där satsar man pengar på kanaler för att ha dem som ett alternativ till landsvägarna, som belastas allt hårdare. Den 13 januari i år invigde den franske kommunikationsministern en ny sluss i Seine utanför Paris. Han sade då i sitt invigningsanförande att slusssen hade kostat 215 miljoner francs. Vi kan ställa den siffran i relation till de 90 miljoner som det enligt detta alternativ skulle kosta att bygga ut kanalens västgötadel. Om inte den slussen hade kommit till utförande skulle man på vägen mellan Rouen och Paris ha haft en 15 tons lastbil i vardera riktningen var tjugonde sekund. För att klara den trafikvolymen skulle man fått investera ungefär fyra gånger så mycket som slussen kostat, alltså 800—-1 000 miljoner francs. Dessa siffror är givetvis inte helt jämförbara med de svenska, men de säger ändå litet om intresset där. Även om inte trafikintensiteten och investeringsbeloppens storlek ligger på samma nivå när vi diskuterar en eventuell utbyggnad av Göta kanal som i det franska exempel jag anfört, så är vårt problem i sak precis detsamma. Om inte kanalen byggs ut för trafik med s.k. paragrafbåtar kommer den ökade trafikvolymen att kräva en satsning på vägbyggande i det område som kanalen nu servar, och detta kräver avsevärt högre belopp än vad någon gång kanalutbyggnaden skulle kunna kräva. Vi skall ha klart för oss att i Vätternområdet, som ju då skulle få direkta förbindelser med Västerhavet, bor cirka två miljoner människor. Utskottet föreslår i sitt betänkande med anledning av motionen 259 av herr Stålhammar m.fl. och där bl a. undertecknad är medmotionär att riksdagen för Kungl. Maj:t som sin mening ger till känna att utbyggnadsalternativet bör prövas. Mot detta har socialdemokraterna reserverat sig med motiveringen att Kungl. Maj:t för närvarande prövar en eventuell framtida utbyggnad av Göta kanal. Som tidigare har sagts innebär skillnaden ingen större dramatik. Man förstår inte varför det var nödvändigt för socialdemokraterna att motsätta sig att Kungl. Maj:t verkligen gör en seriös prövning av det mer omfattande utbyggnadsalternativet. Enligt vårt sätt att se måste det emellertid vara riktigt att riksdagen beslutar att ge Kungl. Maj:t till känna att man allvarligt skall pröva utbyggnadsalternativet. Den utredning som sjöfartsverket har gjort och som avstyrker en utbyggnad annat än för turiständamål tar ju inte hänsyn till något annat än de rent sjöfartsföretagsekonomiska synpunkterna. Bolaget som sådant blir inte lönsamt enligt sjöfartsutredningens yttrande. I det läget måste det vara kommunikationsdepartementets sak att väga in de totala samhällsekonomiska aspekterna i frågan om Göta kanals utbyggnad. Den principen är redan spikad i och med beslutet om Mälarledens fördjupning där det klart och tydligt slogs fast att de samhällsekonomiska kriterierna miljövård, trafiksäkerhet, regional stimulans för bygden etc. måste tas med vid bedömningen av lönsamheten i en kanalleds fördjupning eller utbyggnad. Jag har verkligen svårt att förstå de socialdemokratiska reservanterna som inte ens kan sträcka sig så långt att man vill gå med på att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna att man också allvarligt prövar även utbyggnadsalternativet. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan som jag anser anvisar den väg som i dag bäst gynnar den framtida utbyggnaden av Göta kanals västgötadel. Därmed inte sagt att jag inte kan biträda och kommer att rösta för herr Franzéns förslag om bifall till motionen som ju självfallet vore att gå ett steg längre. Det är bara synd att herr Franzén inte sitter som kommunikationsminister. Då skulle det vara lättare att biträda förslaget i hopp om att det skulle gå igenom.
Herr talman! Herr Hyltander och jag skall väl inte upprepa den diskussion vi hade här för ett par månader sedan om Göta kanals utbyggnad och vem som är mest götakanalvänlig, herr Hyltander eller jag. Som det påpekats väckte vi 1969 en gemensam motion som även herr Hyltander var med på och där herr Franzén och jag stod som första namn i var sin kammare. Motionen gav till resultat att vi har fått en utredning inom sjöfartsverket och att man nu inom kommunikationsdepartementet håller på att göra vissa överväganden. Detta visar att det är lättare att nå resultat i en fråga om man går fram på samlad front. Herr Hyltander var som sagt också med på motionen. Nu säger herr Hyltander att han inte kan förstå de socialdemokrater som är reservanter i utskottet och som inte har kunnat gå med på den skrivning som majoriteten har. En socialdemokrat, herr Franzén, har yrkat bifall till herr Hyltanders m.fl. motion, och jag för min del instämmer i detta bifallsyrkande. Nu finns det alltså två socialdemokrater här i kammaren som är beredda att ställa sig bakom det krav som motionen för fram, när den nu ändå är väckt. Herr Hyltander bör väl ha en viss förhoppning att nå resultat på den här punkten om han själv har kurage nog att fullfölja sin tankegång och ställa sig bakom motionsyrkandet.
Herr talman! Jag tackar för herr Janssons tillrättaläggande beträffande motionsskrivandet. Av det första inlägget fick man lätt det intrycket att det fanns bara två personer som hade arbetat för kanalens utbyggnad, nämligen herr Franzén och herr Jansson. Vidare skulle jag vilja fråga herr Jansson om han, i den händelse reservationen inte vinner i kontrapropositionsvoteringen, är beredd att stödja majoritetsförslaget i huvudvoteringen?
Herr talman! Eftersom jag redan tidigare har konstaterat att jag har svårt att se skillnaden mellan vad utskottets majoritet skriver och vad reservanterna skriver är det fullkomligt egalt på vilken sida man ställer sig i detta avseende. Men herr Franzén och jag är ändå beredda att göra ett positivt uttalande till förmån för kanalens utbyggnad, och jag tror att det finns fler socialdemokrater här i kammaren som är beredda att ställa sig på samma linje. Då gör vi något verkligt konstruktivt för frågans lösning; det är det viktigaste.

Herr talman! Låt mig allra först uttala min stora tillfredsställelse över det positiva intresse som frågan om Göta kanal har visats både från utskottsmajoritetens och från réservanternas sida. Det bådar gott för en lösning av frågan i dess helhet. Det är givetvis angeläget att denna kanalutbyggnad kan ske så att även större båtar kan trafikera kanalen. En ökning av Göta kanals kapacitet skulle få mycket stor betydelse för de län som berörs — i första hand Skaraborgs län, Örebro län och Östergötlands län. En sådan kapacitetsökning skulle innebära en förbättring av kommunikationsmöjligheterna i dessa områden, och den skulle ha stor lokaliseringsoch regionalpolitisk betydelse. Vätterndelegationen har anfört att starka lokaliseringspolitiska skäl talar för en utbyggnad. Förekomsten av kanalalternativet vid transporter verkar också taxesänkande, och kanaltrafikens internationella ökning tyder på att denna transportgren har stora förutsättningar. Kanallederna har tre gånger så stor transportkapacitet som en järnväg och många gånger större än en landsväg. Vidare kan man bl.a. anföra att den framtida sjöfarten i stor utsträckning kommer att bygga på transporter med mindre fartyg till större hamnar där omlastning till större fartyg kan ske. Det är angeläget att trafikökningen på vägarna så långt möjligt hålls tillbaka genom att andra transportsätt kommer till användning. Ett grundläggande mål för trafikpolitiken måste vara att skapa säkerhet i trafiken. Detta måste vara lättare om trafikmängden på landsvägarna inte tillväxer onödigt mycket. Starka skäl talar därför för en utbyggnad av Göta kanals västgötadel — och utbyggnaden skall naturligtvis också göra det möjligt att ta emot större fartyg. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan i trafikutskottets betänkande nr 2 under punkten 9, trots att jag står som motionär. Vi motionärer finner många gånger att våra motioner inte kan bifallas av riksdagen. Om man anser att utskottet gör en hygglig skrivning och riksdagen ger en mening till känna med anledning av motionen eller motionerna har man, enligt min mening, i viss utsträckning nått sitt syfte. Jag finner därför att det ligger mycket stort värde i att utskottsmajoriteten hemställer att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna att det är angeläget att Kungl. Maj:t till riksdagen inkommer med förslag om utbyggnad av Göta kanals västgötadel för trafik med större båtar.

Herr talman! Bara en mycket stillsam kommentar till den här något lustiga debatten! Här har en rad talare från de partier som annars brukar tala om hur farligt det är att släppa in tankbåtar i vissa skärgårdar inte med ett enda ord berört de oerhörda faror som nu väntar det rena vattnet i Vättern, när man är färdig att med berått mod släppa in ett rejält stort tanktonnage i Vättern. Det förvånar mig — inte litet, utan mycket!
Herr talman! Låt mig då framföra en lika stillsam reflexion! Det innebär alltså att herr Zachrisson, till skillnad från herr Franzén och de övriga talarna, är motståndare till tanken på att bygga ut Göta kanal för att den skall kunna ta emot större fartyg. Detta är ju innebörden i vad herr Zachrisson sade. Jag menar att det finns anledning att ingående pröva detta med hänsynstagande till de risker som smutsig last på båtar kan medföra. Det är ett hänsynstagande som vi kommer att ta t.ex. beträffande Södertälje kanal, som vi behandlar under nästa punkt; det är ju precis samma situation där. Tänker herr Zachrisson rösta emot förslaget där? Departementschefen har sagt att han anser den frågan så viktig att den bör bli föremål för en särskild undersökning. Men att tänka sig att man skulle förhindra eller motarbeta kanaltrafik därför att det också förekommer oljelaster — det tycker jag är en något egendomlig metod att bedriva trafikpolitik.

Herr talman! Under punkten 10 i trafikutskottets betänkande anslås pengar till en fördjupning av Södertälje kanal. Det arbetet skall delas upp på tre år, och de pengar som nu anslås är för det första året. Det är ett enigt trafikutskott som föreslår detta, och i den situationen skall jag i kväll vid denna sena tidpunkt inte ta upp någon längre debatt. Men när detta riksdagsbeslut skall verkställas av sjöfartsverket, fordras rätt stora ingrepp i landskapsbilden i Södertälje, i ytterst centrala och vitala delar av kommunen som ur miljösynpunkt är mycket känsliga. Nr 41 Det har i en sådan situation avgörande betydelse hur arbetena kommer Onsdagen den att utföras. Enligt min mening får ingen energi sparas i syfte att skapa en 15 mars 1972 ny landskapsbild som blir så tilltalande som möjligt. SK Självklart är det en enig opinion i Södertälje kommun som står bakom EE demorati en sådan önskan och framför dessa krav. Jag hoppas och förutsätter att sjöfartsverket skall visa den största förståelse för dessa krav och i samråd med företrädare för Södertälje kommun komma fram till den bästa lösningen samt i detta arbete också kunna beakta en rad önskemål från kommunens sida. Herr talman! Jag vill till sist bara uttrycka förhoppningen att den utredning, som kommunikationsministern aviserar i statsverkspropositionen och som skall se över trafik-, säkerhetsoch miljöfrågor i Mälaren, blir verklighet inom den allra närmaste tiden.
Herr talman! Det har funnits flera olika alternativ för en utbyggnad av Södertälje kanal. En del av de förslag som kom först skulle ha inneburit mycket stora ingrepp för Södertälje kommun. Kommunen hade ett sådant förslag för yttrande och avstyrkte det med hänsyn till de nackdelar det skulle ha för kommunen. Det förslag som nu kommer är av mindre omfattning. Man har faktiskt lyckats undgå de stora ingrepp som Södertälje kommun vände sig mot när man avstyrkte. Jag delar helt herr Anderssons i Södertälje uppfattning att det är angeläget att utbyggnaden sker på ett sådant sätt att man tar all skälig hänsyn till de intressen som Södertälje kommun har. Jag kan också meddela att det har tillsatts en samarbetskommitté mellan sjöfartsverket och Södertälje kommun. Såvitt jag förstår genom de kontakter jag har haft med sjöfartsverket är man också där angelägen om att göra denna utbyggnad på ett sådant sätt som i största möjliga utsträckning tillgodoser de intressen som Södertälje kommun har.
Herr talman! Jag noterar med tacksamhet den positiva inställning som trafikutskottets ordförande här deklarerat inför de stora arbetsuppgifter som skall utföras i Södertälje när det väntade riksdagsbeslutet skall verkställas.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu behandlar gäller den kommunala demokratins villkor. Frågor om den kommunala demokratin har återkommit i riksdagen under hela 1960-talet och därefter. Framför allt är det kommunsammanläggningarna som givit ökad aktualitet åt dessa frågor. Då reformen blir färdig årsskiftet 1973—1974 har antalet kommuner minskat från 2 500 före 1952 till 272. Oavsett hur man bedömer reformens positiva och negativa verkningar råder det stor enighet om att den skapat allvarliga problem för den kommunala demokratin. Minskningen av antalet förtroendevalda blir mycket kraftig. Enbart genom den senaste sammanläggningsreformen minskas antalet förtroendeuppdrag från omkring 125 000 till omkring 42 000. I den centerpartimotion som ligger till grund för utskottsbetänkandet i denna del anför man följande: ”Kontakterna med de enskilda kommunmedlemmarna kan också försvåras genom att storkommunernas förvaltning blir större och mera komplicerad liksom problemen blir svårare att överblicka. Nya problem kan även inställa sig då det gäller att hävda de förtroendevaldas ställning i beslutsprocessen. Ökade svårigheter uppreser sig också för en engagerande kommunal debatt och en önskvärd information.” I detta senare hänseende medförde ju den gemensamma valdagen nya svårigheter. Har man då ingenting gjort för att möta problemen? Jo visst. Både kommunindelningsbeslutet och författningsreformen följdes av försäkringar om att nu skulle den kommunala demokratins problem verkligen bli uppmärksammade. Det började med en arbetsgrupp om den kommunala demokratin, ledd av ett statsråd. Ambitionerna var säkert goda, men resultaten blev ganska betydelselösa, och gruppen upphörde så småningom. Efter hand har nya utredningar tillkommit utan att dock frågorna förts så mycket framåt. I dag knyter sig förhoppningarna framför allt till den för två år sedan tillsatta utredningen om den kommunala demokratin. Även länsberedningen kan få betydelse för den kommunala demokratin. Beslutet om det kommunala partistödet spelar stor roll för partiernas möjligheter att svara för kommunal information. Möjligheten att utse suppleanter i fullmäktige innebär att fler kan bli engagerade i den kommunala beslutsprocessen och är ett steg i rätt riktning. Formerna för medborgarinflytande över den kommunala verksamheten har dock inte tillräckligt uppmärksammats. Spontant har bildats kommundelsråd, byalag och andra opinionsgrupper. I vissa fall har fullmäktige utsett dessa kommundelsråd. Det är inget tvivel om att verksamheten varit till nytta för intresset kring samhällsfrågorna på kommunplanet. En och annan kommunalman, kanske t.o.m. på kommunalrådsplanet, har i sitt umgänge med dessa grupper inte tagit tillräckligt allvarligt på förslagen utan fått erfara den beska sanningen i ordspråket, att man inte bör spotta i kålen med hänsyn till risken att man efteråt kan få äta upp den. Erfarenheterna av den nuvarande ordningen visar klart att verksamhe ten fyller ett behov och att respekten för dessa gruppers arbete ökar. Från vår sida menar vi att man borde få till stånd en ordning med direktvalda kommundelsråd i kommunens olika delar. Utredningen om den kommunala demokratin bör behandla den frågan med förtur. I reservationen 1 hemställs att riksdagen skall ge till känna för Kungl. Maj:t vad som anförts i motionen om behovet av en samlad analys av den kommunala självstyrelsens problem och av en helhetssyn på dessa problem.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

Herr talman! Jag kan på många punkter instämma i vad herr Larsson i Luttra har sagt, och synnerligt där han talar om att det behövs en samlad analys av den kommunala självstyrelsens problem. Det är, som vi kan utläsa av handlingarna, fem olika utredningar som sysslar med dessa frågor och vinklar dem från olika håll. Det inträffar väl mycket lätt att det brister i sambandet mellan de olika utredningarna, och därför vill vi också ställa oss bakom den reservation där det krävs en samlad analys av den kommunala självstyrelsens problem. I frågan om den kommunala demokratins lokala förankring har moderata samlingspartiet för övrigt väckt en motion under rubriken ”Ett levande folkstyre”. Jag förstår att rubriken inte på något sätt är kontroversiell, eftersom vi väl alla torde vara överens om målsättningen att få en allt bättre fungerande och alltmer levande kommunal demokrati. Det skall väl också i sanningens namn sägas att det inte är så stor skillnad mellan vad som anförs i utskottet och innehållet i reservationerna. I stort är det endast divergerande meningar om angelägenhetsgraden och tidsfaktorn. Vi har väl alla på känn att det förhåller sig så, som herr Larsson i Luttra också nämnde, att den representativa demokratin i kommunerna har kommit att skapa en besvärande distans mellan beslutsfattarna och övriga medborgare. Det är också alldeles självfallet — och det ligger i sakens natur — att kommunreformen, som ger oss de stora kommunerna, ytterligare kommer att accentuera denna distans. Det är därför inte underligt om den vanlige medborgaren får en känsla av att besluten fattas över hans huvud. Han kan inte påverka besluten och han ser inte att han har något medinflytande. Det hjälper inte heller att man hänvisar till att medborgaren vart tredje år har möjlighet att göra sin röst hörd i kommunalval. Det är en skäligen klen tröst — dvs. om man inte själv råkar bli vald. Detta har för en del skapat en allmän olust inför politik över huvud taget och även för politikerna. Vi minns väl fortfarande den predikan som hölls vid riksdagsgudstjänsten härom året, där prästen talade om för oss att en riksdagsman verkligen inte är någon populär figur. Det är illa nog, men vad som är värre är att detta också har drabbat kommunalpolitikerna, som mer och mer har börjat betraktas — i varje fall vissa av dem — som självrådiga pampar, med allt vad man nu lägger in i detta uttryck. Pampvälde må kunna upplevas som den diametrala motsatsen till kommunal demokrati med verklig medborgarförankring. Åter andra har bitit i det sura äpplet och försökt sig på utomparlamentariska metoder för att ge sin mening till känna. Det finns naturligtvis ingen anledning att ta detta som ett uttryck för en vilja att vädra aggressioner, utan det bör i stället uppfattas som ett uttryck för maktlöshet. Det är egentligen bara de maktlösa som har anledning att demonstrera. Men vi har också sett hur kommundelsgrupper, byalag, Alternativ stad osv. har växt fram på ett sansat och naturligt sätt ur ett klart behov av att finna någon form för egen opinionsbildning. När vi under flera år fört fram kravet på kommundelsråd, har vi anknutit till någonting som vuxit fram naturligt och som har accentuerats av kommunreformen. Man kan klart se hur byalagen försöker ersätta de små kommunernas beslutande församlingar. Den stora kommunens beslutande organ har självfallet all anledning att lyssna till de s.k. gräsrötterna, både för egen del och för själva sakens skull. Samhällsmaskineriet — också det kommunala — är till för människornas skull, men tyvärr är det nog inte så få som upplever det tvärtom. Det finns många frågor som kommundelsråden kan belysa och behandla, t.ex. miljöfrågor och planeringsfrågor av skilda slag. Jag skall inte gå närmare in på dem just nu. Vi känner till dem. De som bor i de olika kommundelarna har ju närkontakt med problemen där och har därför rätt stora förutsättningar att lösa dem på ett vettigt sätt. I linje med detta ligger också vårt krav på rådgivande folkomröstningar. Sådana skulle naturligtvis aktivera det politiska intresset och säkert ge anledning till visare beslut i de kommunala församlingarna. Nåväl, allt detta kan vi nog i stort sett vara överens om, och därför har också olika utredningar kommit till stånd som rör den kommunala självstyrelsen, främst då utredningen om den kommunala demokratin, som utskottet hänvisar till. Vad vi har varit oense om är, som sagt, angelägenhetsgraden hos de här reformerna. När det gäller kommundelsråd vill vi ha en skyndsam behandling med tanke på nästa års val. Om nu en utredning finner det lämpligt att anknyta val av kommundelsråd till den gemensamma valdagen, så är det ju viktigt att beslut fattas snabbt, ty annars blir det ett långt uppskov. Vad beträffar de kommunala folkomröstningarna är vi på vårt håll inte till freds med direktiven. De har en negativ attityd till kommunala folkomröstningar, det kan man inte komma ifrån. Redan i direktiven avfärdas strängt taget folkomröstningen som en vettig metod att medborgarförankra den kommunala demokratin.

Man kommer därpå till klämmen där man säger att det måste konstateras ”att den praktiska betydelsen av en sådan reform skulle bli starkt begränsad. De sakkunniga bör därför i första hand överväga andra åtgärder som på ett effektivare och med en representativ demokrati bättre förenligt sätt tillgodoser intresset av en ökad medborgerlig förankring av den kommunala självstyrelsen.” Det är alldeles tydligt att man inte är intresserad av detta. Nu vet jag mycket väl att det finns representanter i konstitutionsutskottet, vilka också ingår i utredningen om den kommunala demokratin och som i utskottet välvilligt lovat att utredningen skall behandla dessa frågor. Jag ser att herr Johansson i Trollhättan nickar, och vi är nog så tacksamma för att man vill ta upp detta på ett allvarligt sätt, kanske inte med stöd av direktiven utan trots direktiven. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till de reservationer som är knutna till detta betänkande.

Herr talman! Den kommunala närdemokratin är något som berör alla människor. Tag som exempel ett förortsområde där man planerar att bygga ett parkeringshus. Det finns två alternativ för placeringen av parkeringshuset. Det ena är trafiktekniskt överlägset men innebär samtidigt att P-huset kommer att ligga närmare bostadshusen. De boende i området vill därför ha det andra alternativet som ger mindre störningar i form av buller, lukter osv. både under byggnadstiden och efter att parkeringshuset är färdigt. Vore det inte rimligt att invånarna i ett sådant förortsområde skulle kunna få en formell möjlighet att ge sin mening till känna, t.ex. genom ett kommundelsråd för denna förstad? Som det nu är fattas beslut i frågor av detta slag utan att det finns någon formell kanal för att inhämta de berördas mening. Om det bildas en opinionsgrupp eller ett byalag eller någon annan sammanslutning finner de i flertalet fall att deras opinionsarbete kommer för sent. P-huset byggs på den ursprungligen avsedda platsen med de obehag som detta medför för de boende. Det är då naturligt om de boende känner ett utanförstående i förhållande till samhället och en bitterhet mot beslutsfattarna. Folkpartiets närdemokratiska program syftar till att ge människorna ett ökat inflytande på de många vardagsnära problem som hör till kommunalpolitiken, och det exempel som jag inledde med här tycker jag väl illustrerar behovet av åtgärder på detta område. Vi har i vår motion pekat på flera olika vägar att gå framåt mot detta mål. Vi nämner kommundelsråd, kommunala folkomröstningar, öppna redovisningar från de kommunala nämnderna, offentliga utfrågningar i kommunala nämnder och styrelser samt ytterligare saker. När det gäller kommundelsråden ligger deras värde i att de öppnar en ytterligare kanal för inflytande som ligger nära medborgarna. Nu gäller det att snabba på för att om möjligt före 1973 års val få fram ett förslag, som visar hur man skall kunna ge de kommuner som så vill en möjlighet att införa sådana råd eller vad man nu vill kalla dem — själva termen kommundelsråd är ju inte sakrosankt i sammanhanget.

Partiernas uppfattning i den frågan kan ju vara avgörande för vilket parti väljarna vill stödja i 1973 års val. Om det däremot inte kommer något förslag om lagstiftning före 1973, ligger det naturligtvis nära till hands att avvakta — eller i varje fall att säga att man avvaktar — en lagändring som kan ge större klarhet i fråga om kommundelsrådens uppbyggnad och funktioner. Här krävs alltså ett utredningsarbete, och det är väsentligt att utredningen rörande den kommunala demokratin får i uppdrag att snabba på på detta område. Kommunala folkomröstningar är ett annat sätt att stärka människornas inflytande genom att de får säga sin mening direkt i de sakfrågor som skall avgöras av de kommunala organen. Vi vill ge en möjlighet för de kommuner som så önskar att använda sig av folkomröstningsinstitutet. Det är alltså fråga om en rätt för kommunerna och givetvis inte om en skyldighet — det gäller både om kommundelsråden och om folkomröstningarna. I realiteten har det väl förekommit sådana här omröstningar i en del kommuner utan att man kunnat använda beteckningen folkomröstningar. På detta område behöver direktiven alltså ändras så att utredningen åläggs att lägga fram förslag om rådgivande kommunala folkomröstningar. Den kommunala informationen och arbetsvillkoren för de kommunala förtroendemännen är också frågor vilkas avgörande delvis är beroende av ett positivt arbete av utredningen om den kommunala demokratin. Det finns flera skäl till att frågorna om information och arbetsvillkor är så väsentliga. Ett av dem är att man skall skapa förutsättningar för politikerna att styra. Men även om man bortser från det angelägna i att öka politikernas möjligheter att fatta riktiga beslut och styra förvaltningsapparaten på verkställighetsstadiet finns det skäl att förbättra den kommunala informationen. Om kommuninvånarna skall kunna välja mellan olika handlingsalternativ och därigenom påverka utformningen av den egna kommunen måste de naturligtvis ha full information om olika kommunala handlingsalternativ.

Det gäller speciellt i fråga om kommunerna, där ju det överväldigande flertalet politiker har fullt förvärvsarbete vid sidan av sina politiska uppdrag. Mot bakgrunden av den debatt som har förts om politikernas ställning och arbetsvillkor är utskottets uttalande särskilt relevant 1972. Får jag, herr talman, också som hastigast beröra en punkt som står litet längre ned på föredragningslistan bara för att därmed exemplifiera några andra åtgärder som syftar till att stärka människornas inflytande över de kommunala besluten och förbättra deras kunskaper i kommunala frågor. Det gäller de rätt många konkreta uppslag till ökad insyn i och kontroll över kommunala bolag och stiftelser som finns i folkpartiets närdemokratiska motion. Det är i själva verket åtta olika konkreta uppslag som vi har fört fram och som vi tror att den här utredningen om den kommunala demokratin kunde ha glädje av att studera. Herr talman! Våra synpunkter på en bättre kommunal information och bättre arbetsvillkor för de kommunala förtroendemännen har vi fått ett visst gehör för i utskottet, och vi har därför inte framställt några ytterligare yrkanden utöver utskottsmajoritetens. På övriga punkter har vi emellertid i år liksom tidigare blivit tvungna att reservera oss. Man kan naturligtvis ställa sig frågan varför våra förslag om kommunal närdemokrati i övrigt möter ett så konsekvent motstånd från socialdemokratin. Det är möjligt att ett svar på den fanns i det uttalande som den socialdemokratiske partisekreteraren herr Sten Andersson i Stockholm gjorde för 14 dagar sedan. Han ondgjorde sig då över att folkpartiet år efter år återkommer med samma förslag trots att de inte bifalls av riksdagen.

Jag tror alltså att det är en skyldighet för den politiska oppositionen att i de frågor som man upplever som viktiga återkomma till dess att man har nått framgång. Det är alltså det som vi har gjort här, och det är det, herr talman, som är orsaken till att jag vid denna sena timme har i någon mån upprepat en argumentation från tidigare. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Den kommunala demokratin har varit föremål för många debatter i riksdagen under senare år. Från centern har vi varit pådrivande i dessa frågor. Vi gick emot principbeslutet om en ny kommunindelning 1962 bl a. därför att de kommunaldemokratiska synpunkterna och effekterna inte hade blivit beaktade. Vi förde fram tanken på länsdemokrati 1963 och 1964, och det blev ju så småningom en utredning. Syftet var att få till stånd en breddning av den folkliga självstyrelsen på det regionala planet. Under de följande åren har vi vid varje riksdag fört fram våra krav, som har gått ut på att stärka den kommunala demokratin. Vissa utredningar har som alla vet kommit till, men de har ännu inte avsatt några nämnvärda resultat. Våra krav på åtgärder för att bredda och förstärka den kommunala självstyrelsen har upprepats i år, bl.a. i flera partimotioner. Vi noterade en framgång i förra veckan, då riksdagen förklarade sin anslutning till länsdemokratitanken. Skälet till att vi kommer tillbaka i dessa frågor är att utvecklingen går snabbt och på väsentliga områden i en för kommunerna och den kommunala demokratin ogynnsam riktning. Det betänkande från konstitutionsutskottet som nu behandlas tar upp frågor av stor betydelse för den kommunala självstyrelsen. Det är klart att en levande demokrati på det kommunala området förutsätter att den kommunala självstyrelsen omfattar frågor som är av väsentlig betydelse för medborgarna, men det är lika självklart att en levande kommunal demokrati också förutsätter ett stort mått av handlingsfrihet — att det verkligen är fråga om självstyrelse i egentlig mening. Vi vet alla att den kommunala självbestämmanderätten är kringskuren genom omfattande och ingående statliga regleringar och genom krassa ekonomiska realiteter. Dessa två faktorer hänger intimt samman — det är viktigt att stryka under detta, eftersom man ofta bortser från det sambandet. Den statsreglerade delen av kommunernas verksamhet svarar för ungefär 80 procent av kommunernas utgifter, men staten bidrar till kostnaderna bara med omkring en fjärdedel. Vidare är det väl så att de kommunala ambitionerna medverkat till de utgiftsökningar som skett. Även här har staten ett medansvar som inte bara hänger samman med typen av stimulansbidrag utan också ligger djupare. Detta skulle jag kunna uttrycka så att när det är så skeva bestämmelser för kommunerna då det gäller att handla självständigt kan de kommunala ambitionerna just på dessa sektorer överdimensioneras. Det står därför klart att den statliga styrningen av kommunerna måste väsentligt minskas. Detta har framhållits från vårt partis sida, och det har även kommit till uttryck i eniga uttalanden från Kommunförbundets styrelse. Förslagen i den proposition, som statsutskottet behandlat och som nu också riksdagen behandlar, syftar till att lätta på underställningskraven. Dessa reformer skall hälsas med tillfredsställelse, men de är inte särskilt praktiskt betydelsefulla och är således inte heller tillräckligt långtgående. Utskottet har i samband med propositionen också behandlat yrkandet i centerns partimotion om den kommunala demokratin. Detta yrkande har varit inriktat på en väsentlig minskning av den statliga styrningen av kommunerna. Det finns all anledning för riksdagen att biträda det yrkandet och ge uttryck för vad som med skärpa understryks i den delen av centerns partimotion. Jag vill erinra om att centern förra året yrkade att den kommunaldemokratiska utredningen skulle få i uppdrag att göra en allmän översyn av statsuppsikten över kommunerna. Yrkandet avvisades då av riksdagen med motiveringen att detta låg inom ramen för länsberedningens uppdrag. Men beredningen har inga klara och koncisa direktiv i det avseendet. Vad man behöver är, som har sagts tidigare här från talarstolen i kväll, ett samlat grepp om den kommunala problematiken och en bestämd reformvilja. I stället har vi fått olika utredningar, och vi har kanske också i vissa fall fått direktiv till de utredningarna som inte ger det slutresultat vilket åtminstone vi från centern vill nå. Vi har således att se till att vi får en sådan inriktning av den statliga styrningen att den avtar i stället för att stärkas. Jag vill särskilt betona att det självfallet bör gälla de diskussioner och den inriktning som nu förekommer beträffande den regionala planeringen. Mot denna bakgrund är det i hög grad angeläget att riksdagen ställer sig bakom yrkandet om ett uttalande, att den statliga styrningen av kommunerna väsentligt skall minskas. Det är inte tillräckligt att, som utskottet gör, sätta sin tillit till civilministerns allmänt hållna uttalanden i propositionen. Det är nödvändigt att med skärpa understryka viljeinriktningen i det avseende jag här har berört. Jag skall, herr talman, återkomma senare med yrkande beträffande konstitutionsutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Jag skall gärna gå herr Johansson i Trollhättan till mötes och förklara mig närmare när det gäller misstron mot politikerna. Han menade att jag hyste sådan, och det är klart att jag hyser en sådan självkritik, men för övrigt försökte jag referera hur människor upplever politikerna. Det är väl just vårt dilemma att många beslut bevisligen sker över de många medborgarnas huvuden, och vi kan inte komma ifrån att detta skapar misstro hos många människor. Det är väl med dessa åtgärder vi försöker komma åt det problemet. Jag är naturligtvis ingen förespråkare för att politiker är värda misstro. Herr Johansson lanserade ett nytt intressant begrepp, nämligen mellanvalsdemokrati. Jag undrade länge vad det var, och sedan fick jag reda på att det var idrottsföreningar, missionsföreningar och nykterhetsföreningar etc. Jag undrar ändå vad de spelar för roll när det gäller att påverka det kommunalpolitiska skeendet. Han ironiserade mot de grupper som yttrar sig om huruvida man skall ha tulpaner eller hyacinter i rabatter. Det väsentliga var, menade herr Johansson, att man kunde påverka ekonomiska frågor, sociala frågor, landstingsfrågor. Ja, just det. Det är därför vi behöver kommundelsråd som kan engagera sig i de här frågorna och som har en lagstiftningsgrund. Hur det sedan skall ske får utredningen ta ställning till. Herr Johansson ägnade lång tid åt att säga att det fanns många olika förslag om hur de skulle väljas, hur motionsrätt och beslutanderätt skulle vara osv. I en motion för man naturligtvis fram olika idéer för att ge vederbörande utredning litet kött på benen, och det kan minsann behövas ibland. Men sedan har utredningen full frihet att tänka själv. Herr Johansson anförde att det fanns kommundelsråd i sex kommuner. Det har väl slagit bra ut, och de försöken styrker således reservanternas mening.

Herr talman! Får jag börja med två korta tillrättalägganden. Herr Johansson i Trollhättan talade först om underliga turer när det gällde reservationen 1. Herr Johansson vet att vid omröstningen i utskottet de personer var närvarande som är upptagna i det senare utdelade bladet; de röstade på samma sätt och reserverade sig. Jag tycker att det var rätt onödigt att ta upp det i den här debatten. Sedan sade herr Johansson i Trollhättan att i folkpartiets reservation i fråga om kommundelsråd förra året uttalade vi oss för att valen av kommundelsråd skulle ske samtidigt med andra val. Det gjorde vi inte; vi påpekade att det var ett alternativ och att det skulle påverka tidsplanen för utredningen om man valde det alternativet. Vidare måste jag säga att jag tycker att det är litet tröttsamt att socialdemokraterna jämt skall skylla sitt ställningstagande mot våra förslag på pågående utredningar, som i allmänhet i sin verksamhet inte har avsatt några synbara resultat. Skulle vi inte någon gång kunna föra en diskussion i sak? Kan inte någon socialdemokratisk talare under 1971 eller 1972 års riksdagar svara på frågan: Är ni för eller emot kommundelsråd? Är ni för eller emot kommunala folkomröstningar? Är ni för eller emot att släppa in fullmäktigeledamöter på de kommunala bolagens stämmor? — Det är svårt att befria sig från tanken att hänvisningarna till utredningar döljer en i grunden negativ inställning till dessa olika instrument för att ytterligare öka människornas inflytande. Jag tycker att det anförande som herr Johansson i Trollhättan höll styrkte min misstanke. När han skulle ta ett exempel på ett ärende som kunde behandlas på det här sättet hänvisade han till att människorna skulle få välja vilken sorts blommor det skulle vara i rabatterna. Det är svårt att komma ifrån tanken att det exemplet togs för att förlöjliga våra förslag. Efter detta exempel följde en lång exegetik av innehållet i motionerna, som väl ändå inte gick att förena med en positiv inställning i sak till tanken på kommundelsråd. Varför inte tala om ifall ni inom det socialdemokratiska partiet är för eller emot att på detta sätt vidga människornas inflytande över kommunalpolitiken!

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan inriktade sin kritik på att få fram skiljaktigheter mellan de partier och ledamöter som står bakom motionerna och reservationerna. Det väsentliga är väl ändå att det är omtanken om den kommunala självstyrelsen som präglar de återkommande motionerna i dessa frågor. Sedan gjorde nog herr Johansson sig skyldig till ett direkt felcitat när han sade att det heter i motionen att arbetsgruppen aldrig kom till stånd. Så står det inte i motionen, utan det står: Den arbetsgrupp som tillsattes för detta ändamål fick emellertid inte någon större betydelse; och det är en betydande skillnad. Det är riktigt som herr Johansson säger, att vi som var ledamöter i kommittén hade stora förväntningar när arbetsgruppen påbörjade sitt arbete, men vi konstaterade sedan att den så småningom självdog. Några små initiativ kom ju fram; bla. bidrog vi till att öka antalet fullmäktigeledamöter i Göteborg och i någon annan kommun. Jag tror ändå att det är riktigt att säga att det inte blev så stort resultat av detta. Det är sant att det finns kommundelsråd redan nu. Inom centern arbetar vi för att få till stånd fler sådana undan för undan, men samtidigt är vi intresserade av att få fram anvisningar om i vilka frågor man kan ge initiativrätt, eventuellt motionsrätt, och om man kan ge vissa förvaltningsuppgifter till kommundelsråden. Vi väntar att sådana problem skall bli klarlagda av utredningen om den kommunala demokratin. Vi har förhoppningar om att man skall få fram en del därvidlag. Sedan kan man självfallet ställa sig frågan, vad det beror på att man hittilldags har fått fram så litet av åtgärder som kan stärka den kommunala självstyrelsen. Jag tror det ligger någonting i vad Hilding Johansson sade tidigare, att det tar sin tid innan man kommer underfund med det här materialet.

Herr talman! Eftersom herr Johansson i Trollhättan i sitt första inlägg och i sin replik kom tillbaka till formuleringen i reservationen 2 i konstitutionsutskottets betänkande nr 9, är det väl nödvändigt att jag läser upp hela formuleringen, så att vi vet vad som står där.

Jag tror att det är farligt att göra en så stor skillnad; när det gäller stora övergripande frågor skall människorna vara med och bestämma men när det gäller de många små frågor som berör deras egen miljö kan man inte ge dem något inflytande. Jag är för min del glad över att vi i alla fall har fått markera den skillnad i sak som jag i min tidigare replik misstänkte förelåg.

Herr talman! Först kanske vi skall försöka att klara upp den meningsskiljaktighet som föreligger mellan Hilding Johansson och mig beträffande arbetsgrupperna. Hilding Johansson säger nu att det var fråga om en annan arbetsgrupp. Då är det riktigt som det står i motionen att denna arbetsgrupp aldrig kom till stånd. Det gäller den arbetsgrupp som skulle föregå utredningen om den kommunala demokratin efter 1968. Hilding Johansson säger därefter någonting om folkrörelsekaraktären. Om någon kämpat för den kommunala självstyrelsen och dess förankring bland människorna, vågar jag påstå att det är centerpartiet.

Herr talman! Jag behöver inte referera vare sig motionsyrkandena eller motiveringen för dessa. Detta har gjorts i utskottets redovisning av ärendet, i reservationerna och i de inlägg som hållits. Men hur viktiga problemen om den kommunala demokratin än är, vilket jag kraftigt vill understryka, så måste det stå klart för envar som läser reservationerna, att vad de borgerliga reservanterna åstadkommit är ganska magert. Det kan enligt vår mening i sådana fall då en utredning är i arbete finnas anledning att begära förslag i något eller några delproblem, som det är särskilt angeläget att uppta till behandling för ett ställningstagande. Men att mot bakgrunden av så pass utförliga och i sak omfattande utredningsdirektiv som den sittande utredningen om den kommunala demokratin erhållit begära ”en samlad analys av den kommunala självstyrelsens problem”, ger närmast intrycket av en tom demonstration. Vi har för vår del svårt att se någon mening i en sådan begäran. Vad gäller frågan om kommundelsråden har den kommunistiska riksdagsgruppen för precis tio år sedan föreslagit att frågan om rätt för kommunerna att bilda sådana skulle utredas. Från kommunistiskt håll har samma fråga väckts i Stockholms kommunfullmäktige, där den närmare behandlas i den s.k. självstyrelseutredningen. Att tillfoga något i direktiven för utredningen om den kommunala demokratin finns det enligt vår mening ingen anledning till. Naturligtvis beror det till avgörande del på utformningen, om s.k. kommundelsråd kommer att fylla en positiv uppgift och motsvara förväntningarna. Som remissorgan betraktat är ett vidgat remissförfarande i exempelvis planeringsfrågor att föredra. Hyresgästföreningar och olika folkliga organisationer bör i ökad grad beredas möjlighet att ge sin mening till känna och aktivt medverka och påverka det kommunala samhällsarbetet. Inte minst viktigt är förverkligandet av företagsdemokratin vid de kommunala arbetsplatserna. Herr talman, jag vill nämna ett par andra aspekter, som i och för sig inte hör till den fråga vi nu diskuterar, men som likväl hör till hela problemkomplexet. Exempelvis motsättningen i att å ena sidan tala sig varm för kommundelsråd och därmed anse att den kommunala demokratin hävdas, medan man på den andra sidan genom 4-procentspärrar vill utestänga delar av befolkningen från att över huvud taget delta i det kommunala beslutsfattandet. Samma resultat uppnår man på sina håll när i praktiken omotiverad indelning i valkretsar genomföres på ett sätt som blir till nackdel främst för de mindre partierna.

Så nog finns det konkreta ting att ta sig an om man är för en utvidgning av den kommunala demokratin. Till frågan om kommundelsråd vill vi för vår del i positiv anda vara med och pröva utformningen av en sådan anordning. Vi är dock icke benägna att övervärdera deras betydelse, ty skulle utformningen bli sådan, att dessa kommundelsråd ej gavs viss angiven beslutanderätt, och således endast bleve råd i bokstavlig mening, eller remissorgan, då saknar sådana kommundelsråd all mening. Men till diskussion härom får vi återkomma. Vad de kommunala folkomröstningarna beträffar tycks ju inofficiellt sådana ha ägt rum i indelningsärenden. Det har för övrigt också bekräftats i debatten. Det skulle säkert inte skada om de legaliserades. I allmänhet föreligger svårigheter att praktiskt kunna utforma sådana klara frågeställningar att rösta om, att metoden kunde fylla någon reell nytta och bli ändamålsenlig. Vi anser att till den frågan bör ställning tas i hela sitt sammanhang. Vpk har därför, herr talman, kommit fram till den slutsatsen att vi inte anser oss böra stödja någon av de avgivna reservationerna utan kommer att stödja utskottets yrkande. Med detta yrkar jag sålunda bifall till utskottets hemställan. dels berett riksdagen tillfälle att avge yttrande över ett vid propositionen fogat, inom civildepartementet upprättat förslag till att riksdagen med bifall till motionen 1972:51 såvitt nu var i fråga tillkännagav för Kungl. Maj:t som sin mening att det pågående utredningsarbetet på det kommunala området borde i fråga om statsuppsikten över kommunerna inriktas på en väsentlig minskning av den statliga styrningen av kommunerna.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har i år liksom så många gånger tidigare motionsvägen framfört kravet på ökad insyn i kommunala bolag och stiftelser. I vår s.k. Plunta, motionen 294 och följdmotionen 390, erinras om att ett tyvärr vanligt sätt att undandra viktig kommunal verksamhet offentlighetens kontroll är att bedriva den i bolagsform. Enligt vår uppfattning bör detta ej få förekomma, utan i kommunallagen bör tydligare än nu stadgas antingen att sådan verksamhet ej får bedrivas i aktiebolagsform eller att kommunägda bolag av allmän servicekaraktär, med monopolställning, bör vara underkastade samma offentlighetsregler som statliga och kommunala myndigheter. Vi vet ju alla att den allmänna trenden i vår tid är att medborgarna önskar större insyn och större medinflytande. Det är då inte rimligt att utan vidare acceptera en utveckling som innebär tillskapande av allt fler kommunala stiftelser och bolag, i vilka medborgarna saknar möjlighet till insyn. Reglerna för de kommunala bolagen ger vanligtvis endast kommunstyrelsen eller dess representanter möjlighet att följa bland annat den ekonomiska verksamheten. Hård kritik har med rätta riktats mot det förhållandet att inte ens fullmäktigeledamöter har insyn och kontrollmöjligheter. Utskottet framhåller i sitt betänkande att det enligt nu gällande lagstiftning är möjligt för bolagen att inbjuda exempelvis kommun fullmäktiges ledamöter till deltagande i bolagsstämmorna. Det är riktigt, men vi vet att det är rena undantaget att bolagen använder sig av denna möjlighet. Jag vill dock inte underlåta att nämna att man så sent som förra månaden här i Stockholm beslutat vissa åtgärder i rätt riktning och av sådant slag som vi motionärer vill rekommendera. Fallet är så pass unikt och principiellt av så stor betydelse att det finns all anledning att uppmärksamma det.

Inbjuden deltagare medges rätt att yttra sig och ställa frågor men inte lägga fram förslag eller få sin mening antecknad till protokollet. De praktiska arrangemangen — lokalanskaffning, utsändning av handlingar till dem som anmält sitt deltagande, m.m. — får utformas av respektive bolagsstyrelser. Samråd hade ägt rum med vice stadsjuristen, som inte funnit något att invända mot den föreslagna ordningen. Herr talman! Jag tycker att det här beslutet i Stockholm är ett bra beslut, även om den föreslagna försöksverksamheten är av begränsad omfattning. Trots detta är den av största intresse. Såvitt jag förstår, har man här slagit in på rätt väg. Det är önskvärt att andra kommuner vill följa exemplet, i avvaktan på den enhetliga allmänrättsliga lagstiftning om offentlig insyn och kontroll av de kommunala bolagen och stiftelserna som förordas i motionerna. Vi i moderata samlingspartiet finner det angeläget att det snarast sker erforderliga lagändringar. Det är därför vi nu ännu en gång driver på i denna för vart år alltmer betydelsefulla fråga. Herr talman! Under åberopande av det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Vid behandling av de två föregående ärendena från konstitutionsutskottet, nr 9 och 11, framfördes resonemanget om att politikerna ofta är misstrodda. Jag måste säga, herr talman, att det inte är lätt för allmänheten att följa med i de vändningar som politikerna ibland behagar använda sig av. Vi har under nära en och en halv timme diskuterat på vilken väg vi skall befria kommunerna från särskild uppsyn från statens sida när det inte är nödvändigt. Herr Larsson i Luttra uttalade detta mycket starkt och tydligt, och det var ingen som gick emot hans uppfattning. Herr Boo hade samma mening och ville att vi hellre skulle minska på den statliga styrningen och i stället arbeta för att öka den enskilda kommunens rätt att själv handlägga sina uppgifter. Så kommer herr Schött upp och talar om att man redan nu har denna möjlighet, att man gjort detta i Stockholm och fått ett alldeles utmärkt resultat, och så säger han till sist att man begär erforderliga lagändringar. Till vilket ändamål skulle detta användas, herr Schött? Frågan är under behandling i kommunutredningen. Men ärade ledamöter av denna kammare, om nu kommunen har skaffat sig en rätt att själv kunna handlägga dessa frågor på det sätt som kommunen finner vara lämpligt i sitt eget intresse, varför begär man då i detta ögonblick att staten skall se över och bestämma hur ni skall få lov att hantera detta? Är det att undra på om människor som på avstånd lyssnar på politikerna har svårt att ta oss riktigt på allvar? Vi har alla möjligheter att utforma den information vi vill ha av ett bolag. Vivet att många av våra större kommuner har behov av att sköta vissa angelägenheter genom bolag. Vi är fullt medvetna om detta, och det förekommer ingen stor diskussion om det på de platser där det genomförts. Vi är medvetna om behovet, och vi har fulla möjligheter att skapa den insyn från olika håll som vi vill ge. Så vänder man på steken och säger att här skall vi ha en annan ordning, och det skall regering och riksdag bestämma i stället för att kommunerna skall göra det själva. Slår vi vakt om den kommunala självstyrelsen, mina damer och herrar, så tycker jag att vi skall slå vakt om den renhårigt och också säga att den information som vi behöver ge våra kommunmedlemmar är vi mäktiga att själva utforma i kommunen. Jag ber med det sagda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Tyvärr är det få kommuner som använder sig av den möjlighet som här nämnts och som tillämpats i Stockholm. Det är så lätt när man representerar majoriteten att säga att vi utan vidare kan bestämma själva. Men vad jag vill slå vakt om är minoriteten och dess möjligheter att göra sig gällande. Därför kan jag inte se annat än att man bör införa sådana här bestämmelser som garanterar en ordentlig insyn i de kommunala bolagen och styrelserna. Jag tycker att det är något ganska orimligt att fullmäktigeledamöter skall handlägga en mängd ärenden, många av ganska liten räckvidd, men de skall inte ha insyn i de kommunala bolagens handläggning som betyder ofantligt mycket för kommunernas ekonomi.
Herr talman! Jag vill för herr Henningsson göra det påpekandet att det finns flera förslag i motionerna och i reservationen, vilka för att kunna genomföras kräver lagändring här i riksdagen. Det är t.ex. för närvarande inte möjligt att i kommunfullmäktige eller landsting rikta interpellation till en kommunal bolagsstyrelses ordförande. Jag nöjer mig, herr talman, med hänsyn till den sena timmen med detta exempel, för att visa att herr Henningsson skall man nog inte alltid ta på allvar.
Herr talman! Centerpartiets ledamöter i konstitutionsutskottet tillhör utskottsmajoriteten i denna fråga. Anledningen till det är att frågan behandlas av utredningen om den kommunala demokratin, dit den hänsköts sedan riksdagen 1969 hade bifallit en centerpartimotion med yrkande om utredning.

Herr talman! Om herr Molin tar mig på allvar eller ej är mig fullständigt likgiltigt. Men om man säger att man slåss för att kommunen skall få rätt att själv handlägga sina ärenden — och det har man slagits för i en och en halv timme nu — måste man väl erkänna det inkonsekventa i att begära ett ingripande i ett ärende där kommunen får ordna informationen som den själv vill. Det finns, herr Schött, möjligheter för kommunen att inom lagens ram ge den information som herr Schött tycker är riktig — han säger ju att man har gjort detta mycket hyggligt i Stockholm. Jag vill tillägga, herr Schött, att det säkerligen inte är någon skillnad mellan borgerligt och socialdemokratiskt styrda kommuner när det gäller att bilda sådana här bolag — man har gjort det av helt andra orsaker. Kommunerna har dock möjlighet att ge den information de vill ge. Att det inte finns möjlighet att ställa en interpellation vet jag. Jag har en viss erfarenhet av kommunala uppdrag. Jag har suttit i en kommunal styrelse i 27 år. Under den tiden har jag varit utsatt för en enda interpellation — den gällde ett gasverk som exploderade. Jag har suttit som ordförande i ett kommunalt bolag i mer än tio år, och jag kan försäkra att det aldrig har saknats möjligheter för någon i kommunen att få de uppgifter man önskat. Styrelserna tillsätts i regel så att de olika partierna blir representerade i styrelsen. De har alla möjligheter att få informationer. Det är mycket oegentligt att säga att man inte kan få information, även om den inte ges på det sätt som herr Schött rekommenderar — vilket jag anser är mycket lämpligt att göra. Det ligger också i kommunens skön att göra så, och då tycker jag att man kan vara nöjd.
Herr talman! Först vill jag allvarligt beklaga att så här utomordentligt viktiga ärenden kommer upp så sent till behandling. Sedan vill jag upprepa att det är majoriteten i kommunerna som för närvarande kan bestämma om insyn skall kunna förekomma eller ej. Men det är inte tillfredsställande; det borde vara en sådan ordning att en viss minoritet kunde besluta om insyn. Jag är förvånad över att inte socialdemokraterna känner vilket behov av ökad insyn som verkligen föreligger på detta område. De kommunala bolagen betyder ju alltmer för kommunernas ekonomi, och vi vet alla hur ytterligt bekymmersam denna är.
Herr talman! Herr Henningssons beskrivning av sina erfarenheter från kommunala bolag tycker jag var ett bra argument för behovet av ökad insyn i de kommunala bolagen.